Fru talman! Justitieministern påstår att säkerhetspolisen måste ha en hemlig agent inne på området för att ha reda på var vissa personer arbetar. En sådan åtgärd måste väl ändå vara en överloppsgärning. Justitieministern säger i svaret att de flesta som skulle kontrolleras redan är föremål för säkerhetspolisens intresse. De finns alltså i säkerhetspolisens register. Den vidtagna åtgärden innebär i sin förlängning att andra människor än just de som tidigare var intressanta kommer med i s.k. spaningsanteckningar eller liknande och i samband med kontakter med sjukhusledningen särskilt kommer att observeras. Sådana skumraskaffärer är något mycket allvarligt. Så till mitt önskemål om att en fempartikommission borde få klara ut detta. Det är väl inte särskilt demokratiskt att representanter för bara fyra av de fem riksdagspartierna nu har en sådan insyn. Det borde justitieministern vara medveten om.
Fru talman! Det är inte fråga om att säkerhetstjänsten har haft någon hemlig agent. Vederbörande person är anställd i sjukvårdsstyrelsen. Man har kontaktat honom som man gör även i andra sammanhang och vid andra tillfällen för att få upplysningar — men få dem så att det inte blir offentligt. Herr Hagberg frågade om något liknande förekommer på andra företag och arbetsplatser. På det måste jag svara att om och när säkerhetspolisen får anledning att göra en utredning om misstänkt verksamhet får den naturligtvis också där söka kontakter så att det inte blir observerat. Men det skall alltid i grunden ligga klara misstankar om något olagligt. Herr Hagberg säger att om man redan visste vilka personer det rörde sig om förstår han inte det hela. Här var det bara fråga om personer som säkerhetspolisen misstänkte, och man ville via kontaktmannen ha reda på var de arbetade. Det är en stor förvaltning i Göteborg. En sådan åtgärd behövs naturligtvis inte i ett litet företag, men här finns det många arbetsplatser och flera tusen anställda. Då kan det kanske vara bättre att direkt ta kontakt med en myndighet och få en kontaktman än att själv göra efterforskningar. Men någon åsiktsregistrering bestrider jag bestämt att det är fråga om.
Fru talman! Ju längre debatten lider, desto vagare blir ju indicierna mot dem som jobbade inom förvaltningen. Det fanns en hemlig agent, och den var hemlig för de allra flesta av arbetarna där. Men i fackklubbarna där man studerat frågan tycker man ändå att de själva — och det svenska samhället och de fackliga organisationerna — i dag är så starka att deras inneboende kraft skall klara av sådana frågor som uppstår av förekommande politiska åsiktsskillnader. Skall verkligen en misstanke om internationella kontakter vara en anledning för Säpo att skicka in agenter på varje arbetsplats i vårt land? Det måste väl vara att utsträcka Säpos befogenheter väldigt långt när arbetarna kan bli föremål för uppmärksamhet från inskickade agenter för enbart sådana misstankar! Det betyder att även andra, oskyldiga människor som vanliga arbetare råkar i klistret på grund av Säpos agerande.
Fru talman! Jag har visserligen själv varit facklig ombudsman, men jag är inte så säker på att fackliga ombudsmän är särskilt lämpliga att göra brottsspaning när det är fråga om människor som har kontaktytor långt ut i andra länder, och där dessa personer naturligtvis omger sin verksamhet med den yttersta hemlighetsfullhet. Jag tror att vi skall vara tacksamma för att vi har en säkerhetspolis här i landet som bedriver detta arbete till vårt skydd i det demokratiska samhället.
Fru talman! Då kan jag slutligen konstatera att man inom Säpo är så politiskt förblindad att man där ser vänstermänniskor överallt på sam ma sätt som alkoholisten ibland ser vita möss.

Fru talman! Herr Ringaby har frågat mig om jag, för att utöka resemöjligheterna för människor på landsbygden, ämnar vidtaga åtgärder rörande koncessionsärendena i syfte att ge två eller flera trafikföretag möjlighet att konkurrera på samma linjer. Den trafik som åsyftas i frågan torde främst vara s.k. veckoslutstrafik med buss. I propositionen 1972:81 med förslag till ändringar i yrkestrafikförordningen slogs fast att den veckoslutstrafik som bedrevs med stöd av tillstånd till beställningstrafik var att anse som linjetrafik och därför krävde tillstånd till sådan trafik. Det konstaterades emellertid att yrkestrafikförordningen i princip utgick från att redan koncessionerad trafik skulle skyddas mot konkurrens men att veckoslutstrafiken delvis avser andra resandekategorier än dem som utnyttjar den traditionella linjetrafiken. Det föreslogs därför i propositionen att man i viss utsträckning borde visa mindre restriktivitet när det gäller att ge tillstånd till veckoslutstrafik. Riksdagen godtog detta förslag. Med denna utgångspunkt har regeringen i beslut den 28 juni och den 26 juni 1975 avgjort omkring 130 besvärsärenden om veckoslutstrafik. Mer än 100 företag sökte trafiktillstånd, och i flertalet relationer var det fråga om 10-15 företag som ville driva trafik. Ett bifall till dessa ansökningar hade inneburit att veckoslutstrafiken i landet skulle bedrivas av ett stort antal företag. Även med hänsyn till trafikunderlaget måste en sådan uppspaltning av tillstånd uppenbart medföra en orationell driftstruktur och ett dåligt utnyttjande av tillgängliga resurser. I årets beslut valdes den lösningen att trafiktillstånd skulle lämnas ett nybildat företag som representerar ett stort antal av sökandena och som står öppet även för andra trafikutövare. I detta företag sammanförs behövliga resurser, och det kommer i egenskap av trafikutövare att driva trafiken och ansvara för trafikutövningen. Eu sådant gemensamt företag har de resurser i fråga om fordon och egen administration och personal som behövs. Det nybildade bolaget har fått tillstånd att driva trafik i alla de relationer där trafikunderlaget inte bedömts vara otillräckligt. Samtidigt har eftersträvats och uppnåtts en spridning av trafiken så att den inte koncentreras endast till de allra mest lönsamma linjerna. Härigenom får en större del av befolkningen tillgång till veckoslutstrafik. Som framgår av min redogörelse har ett av de viktigaste syftena med de redovisade besluten varit just att tillförsäkra allmänheten en tillfredsställande trafikförsörjning. Besluten innebär inte någon form av monopolisering. Tvärtom lämnas här utrymme för mindre företag att i fråga om veckoslutstrafiken gå samman och verka i en form som kan göra dem konkurrenskraftiga och effektiva genom möjligheten till ett rationellt Nr 13

Fru talman! Jag tackar för svaret på min fråga. Om ökad konkur Av frågan framgår att det tydligen är väldigt många sådana här ärenden = rens inom charterute i landet som vållat bekymmer. Min fråga — det anar väl kommu = bussoch linjebussnikationsministern — grundar sig på att resemöjligheterna till Stockholm trafiken i Örebroregionen har varit antingen SJ tur och retur 100 kr., en SJ-buss tur och retur 65 kr. eller två privata företag som har kört tur och retur för 20 kr. på vardagarna, vilket är oerhört billigt. Jag tror att de tog 30 kr. för veckoslutsresor. Företagen hade tillstånd av länsstyrelsen men det gick ut och regeringen har nu inte medgivit att de får fortsätta i den här formen. Jag tycker att det är synd, därför att de här resorna var oerhört populära i våra bygder. Jag kan försäkra herr Norling att det beslut som fattats inte är populärt. Det är heller inte SJ som blivit lidande på att de här två privata bussföretagen har kört. Jag har faktiskt gjort en koll på SJ:s bussar efter det att de två privata bussföretagen slutade att köra. Det var sju resenärer. Antalet hade inte ökat genom att de privata företagen fått ställa in sina turer. SJ:s resandefrekvens har alltså inte ökat genom beslutet. Det är helt naturligt, för de som åkt på de här linjerna har varit skolungdom, hemmafruar, folk som ansett att 20 och 30 kr. är lagom. Det har inneburit en möjlighet för gamla att resa till Stockholm och hälsa på bekanta, det har inneburit en möjlighet att göra idrottsresor, att besöka teatrar etc; Jag tycker att man borde vara litet liberalare vid sådana här bedömningar. Kommunikationsministern avslutar sitt svar med att framhålla att ett av de viktigaste syftena med beslutet varit att tillförsäkra allmänheten en tillfredsställande trafikförsörjning. Man uppfattar det nog inte så i Örebroregionen utan snarare tvärtom. Jag skulle vilja rekommendera kommunikationsministern att vara litet liberalare och generösare i sådana här ärenden och låta folk ha möjligheten att åka billigt. 20 mil tur och retur för 20 kr. är ju oerhört billigt.
Fru talman! Den här frågan skulle vi kunna diskutera mycket länge, om vi hade tid och lust. Några saker vill jag ändå slå fast på den korta tid jag har till förfogande. Det här beslutet om trafikens ordnande, som togs i år, byggde på ett mycket bra samarbete med den privata bussnäringen. Det var Svenska busstrafikförbundet som kom med förslaget till det nya charterbussföretaget. Vi tyckte att det var ett realistiskt förslag. Vi prövade det i vanlig ordning. Man fick redovisa tankegångarna om hur man skulle klara det hela, och så småningom kom regeringens beslut. Beslutet kom alltså till stånd i hägn av ett mycket stort intresse från bussnäringens 131 sida. Herr Ringaby berör prisfrågan och gör den till en huvudfråga. Det är riktigt att det i många relationer bjuds ut resor till mycket låga priser. Naturligtvis är det attraktivt.

Det förekom att man åsidosatte hastighetsbestämmelser, arbetstidsbegränsningar osv. Underhållet av fordonsparken eftersattes ibland. Vi kan inte, herr Ringaby, acceptera att låga biljettpriser uppnås med sådana medel.
Fru talman! Det är riktigt att det är ett nybildat företag med privata intressen. Jag tror att man nu kör linjen Göteborg-Stockholm bl.a. Men man får inte stanna i vare sig Kumla, Laxå eller Örebro för att ta upp eller sätta av passagerare. Det anses väl inkräkta på SJ:s region. Man får därför köra förbi. Beskrivningen av bussarna känner jag inte riktigt igen. Jag tror det är 30 000 människor som åkt dessa linjer på sista tiden, och ingen har klagat på servicen eller på dåliga bussar eller på hög hastighet.
Fru talman! Jag törs nog säga att möjligheterna att resa mellan Örebroregionen och Stockholm är mycket goda nu. Jag skall inte beskriva hur trafiken ser ut. Herr Ringaby kan det lika bra som jag. Det finns alltså ett tillräckligt antal bussturer för en normal trafik i den relationen. Jag återkommer, herr Ringaby, ett ögonblick till de förhållanden som rådde innan beslutet togs. Man skall naturligtvis inte anklaga någon speciell för de förhållanden som rådde, men herr Ringaby vet lika bra som jag att det inte i längden går att bedriva en trafik till de priser som gällde i vissa fall. Det fungerar inte i längden. Om företag håller på på det sättet, inte ett halvt eller ett år utan flera år — vilket många av dem gjorde — finner man till slut att många av dem hade bedrivit en trafik som i ett eller annat avseende stred mot gällande regler och bestämmelser. Sådant är farligt. Vi skall inte ha det så, utan människorna skall kunna lita på att de transporteras på ett riktigt och säkert sätt. Jag tror, herr Ringaby, att vi i det fallet nog bör försöka ena oss.
Fru talman! Om det var fråga om att vissa företag åkte omkring med trafikfarliga bussar, tycker jag att man kunde ha kommit till rätta med detta på annat sätt än genom att stoppa resorna som sådana. Det går att klara genom övervakning, besiktning och kontroll. En buss måste naturligtvis vara riktig. Men om detta var orsaken, då har man verkligen tagit till storsläggan när man stoppar dessa resor för så många resenärer. Nr 13
Fru talman! Jag skall för min del sluta med att säga att om I0 eller LL 15 olika tillståndshavare skall bedriva trafik på samma linje, även om Om ökad konkurdet är mellan Örebro och Stockholm, går det inte i längden. Det finns rens inom charteringen möjlighet för alla dessa företag att fortsätta och få lönsamhet i = bussoch linjebusstrafiken. Det måste ta sig något av de uttryck som jag nämnde i min trafiken tidigare replik. Detta är alltså grunden för att det måste saneras. Då hade vi all anledning att lyssna på bl.a. Busstrafikförbundets framställning till regeringen, där man själv sade att man måste få hjälp med sanering i branschen. Vi får ofta kritik för att vi tar initiativ som kan tyckas onödiga. I detta speciella fall, herr Ringaby, var det näringen själv som kom till oss för att få hjälp.

Fru talman! Herr Granstedt har frågat mig om jag anser det förenligt med gällande principer för svensk vapenexport att svensktillverkade vapen säljs till Iran. Krigsmateriel får inte exporteras utan tillstånd. Tillstånd beviljas enligt de riktlinjer som fastställdes av riksdagen 1971. Regeringen har konsekvent avstått från att uttala sig i generella termer om svensk export av krigsmateriel till andra enskilda länder än de nordiska och de neutrala staterna i Europa. Frågor om tillstånd prövas från fall till fall när konkreta ärenden aktualiseras av de svenska exportföretagen.

Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Bakgrunden till frågan är att det har förekommit pressuppgifter om att svensk vapenexport till Iran har diskuterats. När jag ställde frågan väntade jag mig nog att svaret skulle bli en klar dementi från statsrådets sida, att någon sådan vapenexport inte var aktuell. Någon dementi har nu inte kommit, och statsrådet hänvisar till att regeringen inte uttalar sig i generella termer i en sådan här fråga. Man kan naturligtvis diskutera vad som är ”generella termer”. Min fråga gällde ett konkret land på grund av konkreta uppgifter om att vapenaffärer skulle ha diskuterats. Jag kan bara beklaga att statsrådets svar har fått den form det har fått. Jag tycker att det hade varit rimligt att vi fått en redovisning här i riksdagen hur regeringen ser på en sådan här fråga. Tyvärr får man väl konstatera att ett svar av den här arten bara är ägnat att fördjupa de misstankar som finns på sina håll att en svensk vapenexport till Iran skulle vara tänkbar. Med hänsyn framför allt till de inrikespolitiska förhållandena i Iran men också med hänsyn till den utrikespolitik som Iran bedriver i trakten av Persiska viken vore naturligtvis en vapenexport högst alarmerande.

Fru talman! Herr Måbrink har frågat utrikesministern om han anser att Iran kan vara en stat till vilken export av svensk krigsmateriel nu kan komma i fråga och hur i detta sammanhang spridning av försvarstekniskt kunnande bör betraktas. Frågan har överlämnats till mig för besvarande.
Shahens regim i Iran utövar ett brutalt politiskt förtryck. Irans krigsmakt har också blandat sig i befrielsekriget i Oman. För ett par dagar sedan kunde pressen meddela att f.d. chefen för Irans hemliga polis Mohsen Mobasser har varit på officiellt besök hos civilförsvarsstyrelsen. Den iranska delegationen har bl.a. studerat svenska civilförsvarsanläggningar och svenskt kunnande på området.
I vad gäller första delen av herr Måbrinks fråga vill jag erinra om att krigsmateriel inte får exporteras utan tillstånd. Tillstånd beviljas enligt de riktlinjer som fastställdes av riksdagen 1971. Regeringen har konsekvent avstått från att uttala sig i generella termer om svensk vapenexport till andra länder än de nordiska och de neutrala staterna i Europa. Frågor om tillstånd prövas från fall till fall när konkreta ärenden aktualiseras av de svenska exportföretagen.
Det har satts i fråga om iranerna också sökt köpa svenska vapen. Kan Iran anses vara en stat till vilken export av svensk krigsmateriel nu kan komma i fråga och hur bör i sammanhanget spridning av försvarstekniskt kunnande betraktas?
I vad gäller den andra delen av frågan har jag tolkat den så, att herr Måbrink avser svenska skyddsanläggningar avsedda för civilbefolkningen i krig. Jag ser inga hinder för att sådana får visas utländska besökare.

Fru talman! Jag tackar handelsministern för svaret. Jag kan i likhet med herr Granstedt uttala min förvåning över att handelsministern inte kan ge en klar dementi, att någon vapenexport till Iran inte bör ifrågakomma. Jag förstår den upprördhet de iranier som vistas i Sverige har visat och den oro de känt för besöket som gjordes i mitten av oktober av förre chefen för Irans Gestapo, Savaokorganisationen. Det är en organisation som systematiskt förtrycker och torterar det iranska folket. Amnesty International, den svenska sektionen, har mycket utförligt redogjort för förhållandena i Iran, för hur shahen och hans tortyrexperter går till väga mot oppositionen. Herr Granstedt har också pekat på Irans utrikespolitik och vilken sorts verksamhet man bedriver exempelvis i Oman där man har reguljära trupper för att slå ner en befrielserörelse som försöker avskaffa ett feodalt system i det området. Men shahen har också uttalat ett öppet hot om att han tänker invadera Sydyemen med iranska trupper för att försöka få bort den progressiva regim som nu finns där. Jag tycker det är litet märkligt att inte handelsministern här kan dementera de förekommande spekulationerna om att det är tänkbart med vapenexport till Iran. Jag tycker att handelsministern skall ge ett klart besked, ty den socialdemokratiska partikongressen och det socialdemokratiska ungdomsförbundet har uttalat sitt stöd för de progressiva befrielserörelser som bl.a. finns vid Persiska viken. De har också uttalat sitt stöd för de förtryckta i Iran. Jag tycker att handelsministern kan ge ett klart besked, i annat fall kommer denna oro att finnas kvar.